Herr talman! Jag har inte omnämnt herr Schori därför att jag förstår att han är så fantastiskt solidarisk eller något liknande. Jag har omnämnt honom eftersom han representerar det mest falska vi har inom svensk politik. Han tar ut svängarna och skyller allt möjligt på andra. Han är mannen som är medansvarig till alla möjliga egendomliga stöd till diverse regimer och terroriströrelser runt om i världen. Jag skall återkomma till herr Schoris vänliga omnämnande. Jag kan nu bara konstatera att jag den här gången inte blev direkt sammankopplad med mord. Det brukar jag bli när herr Schori är ute och kör stora veven på sina resor, som numera som bekant får begränsas till Piteå i stället för att gå till I vänstern är man ju festlig. Det kan man bara konstatera. Jag menar nu inte Schoris vänster, utan den som kallar sig vänster. Baltiska stater livnär sig i dag på export av Kalashnikovgevär, dessa automatvapen som säljs i u-länder för hårdvaluta. Det är väl fina och trevliga saker, kan jag tro. Apropå vapen vill jag på nytt fråga: Är det inte fantastiskt märkvärdigt -- det är i och för sig ingen som nu kan svara i debatten, men vad gör det -- att man tillåter våra mottagarländer att köpa vapen för åtta gånger vårt bistånd? Tystnaden blir kompakt så fort man nämner det. Utrikesministern efterlyste svar på sina frågor. Hav tröst, fru utrikesminister! Jag har efterlyst svar på mina frågor sedan jag för första gången klev fram på den massiva träbarrikaden här framme. Det ingår inte i de här debatterna, har jag förstått. Jag skulle i förhoppning att det går att göra något nytt vilja ta ännu ett nytt grepp. Det gäller vad vi kallar för biståndsbrigaden eller katastrofbrigaden. Sverige måste givetvis ha hög beredskap att bistå vid katastrofer var och när de än inträffar. Katastrofer inträffar ofta utan någon som helst förvarning, därav namnet. Det finns också andra katastrofer som är litet mer kända, t.ex. hungerkatastrofer. Vi i Ny Demokrati har därför i vår motion om en katastrofbrigad föreslagit ett nytt och rationellt grepp. Förslagsställaren Richard Ulfvengren avsåg att senare under debatten redogöra för detta mycket intressanta förslag, men han är sjuk. Inom Ny Demokrati godtas bara minst 40 graders feber. Vi är nämligen, som Pierre Schori sade, ett mycket hårtstyrt Karl den XII-parti. Men är man sjuk, så är man sjuk, och han kan inte komma hit. Tänk er en brigad som ligger vid en flygflottilj som har möjlighet att ta emot mycket tung flygtrafik och har närhet till andra transportsystem, helst transport med båt. I brigaden är det fullt av motiverade grabbar och tjejer, och kanske också pigga gubbar och gummor. De har all tänkbar utrustning och förråd som kan behövas för de områden och precis den sorts terräng dit hjälpen plötsligt skall gå. Där finns det blågula Herculesplan, helikoptrar, jeepar, bandvagnar, snöskotrar, servicecontainrar, mobila fältsjukhus och allt vad det kan vara. Härifrån kan också överskottsmaterial och jordbruksprodukter snabbt skeppas ut och nå fram -- detta sagt med vänlig hälsning till biståndsministern. Inom katastrofbrigaden är alla specialutbildade, och alla är motiverade och vill hjälpa till. De vet att de kan hjälpa, och de kan göra det snabbt. Marknaden för den brigaden finns dess värre hela tiden. En sådan brigad är samtidigt det bästa stöd vi kan ge organisationer som Röda korset, Rädda barnen, kyrkorna osv. Visst är det väl en bra idé, herr talman? Därför måste den givetvis avslås, förmodar jag. Eller hur, herr talman? Nu skall jag övergå till de spännande arkiven. Nu öppnas portarna till arkiven i gamla Sovjetunionen. Vi såg hur man tassade omkring i dessa oändliga korridorer och öppnade en massa spännande lådor. Nu finns det en chans att se vad som pågick på Lenins och Stalins och alla dessa trevliga despoters tid. Nu kan vi kanske se vilka svenska kontakter de hade och måhända hur de bedömde Sverige, svenska politiker och svensk politik. Nu kan vi kanske t.o.m. se vilka spioner det fanns eller finns. Men det vore nog att vänta sig för mycket, eftersom sannolikt någon ''järnrumpa'' har ätit upp just denna file. Hur som helst: Vore det inte intressant, herr talman, om svenska folket fick ta del av de spännande avslöjanden som finns i sovjethärskarnas arkiv? Det skall bli mycket intressant att se om det nya världssamvetet, den nyligen ack så omvände herr Schori, är beredd att stödja en sådan forskning. Historien kan ha mycket att lära oss inför framtiden. Det är också mycket avslöjande om man anser sig ha något skäl att avböja denna möjlighet.

Herr talman! Jag tror faktiskt att Bengt Dalström har missuppfattat det här. Jag tycker inte att man kan säga att ett uttryck för demokrati skall rubriceras som kommande från det gamla vanliga nej tack-gänget; det är att göra sig en otjänst. Bengt Dalström säger detta -- och det hoppas jag att han är medveten om -- när det gäller kärnkraften till hela centerpartiet, och också till stora delar av alla andra partier. Bengt Dalström säger det i det här sammanhanget till en ganska stor opinion inom samtliga politiska partier som känner sig tveksam. Den fråga som vi ställer oss är: Vilken framtid skall vi ha? Det gäller inte om vi skall ha någon framtid eller ej -- det tror jag inte vi behöver fatta några politiska beslut om över huvud taget, för framtiden ramlar nog på ändå. Det som politiken handlar om är: Vilket liv vill vi leva? Vilket samhälle vill vi ha? Vem skall vara med och bestämma? Och på vilka premisser skall vi fortsätta in i framtiden? Jag tror nog att jag till Ny Demokratis syn på detta säger just nej tack.
Herr talman! Det är ju tydligt -- och förlåtligt -- att Gudrun Schyman inte har hunnit läsa alla motioner. Men det är alldeles riktigt att jag vet att jag talar till olika grupper av människor, såväl inom Gudrun Schymans parti som inom andra partier, när jag framhåller att vi säger ja tack till kärnkraft. I en av våra motioner skriver vi att vi är för en utbyggnad av kärnkraften -- och att vi tack vare den vill göra elenergin till en svensk exportvara.

Herr talman! Den sista debattrundan föranleder mig att börja detta inlägg med en historielektion riktad speciellt till Gudrun Schyman. Gudrun Schyman tycks föreställa sig att det som sker i Sverige är världsunikt. Jag vill gärna göra Gudrun Schyman uppmärksam på att hela den moderna tidens historia visar att en fortlöpande och fördjupad internationell integration har förekommit i världen. Många av de nuvarande nationalstaterna vilar på en fortgående integration, som i sin tur kan vila på etnisk gemenskap, språklig gemenskap, kulturell gemenskap och ekonomisk gemenskap -- men alltid på begreppet gemenskap. Den hållning som Gudrun Schyman redovisar, som är klassisk för hennes parti, vilar inte på gemenskap. Den vilar på isolering för tanken. Gudrun Schyman förnekar värdet av det ställningstagande som har gjorts i 12 europeiska nationer, av 320 miljoner människor, som har ställt sig bakom den europeiska integrationen. Hon underkänner deras ställningstagande. Hon anser att dessa människor tog ställning till nackdel för sin egen nation. Därmed har Gudrun Schymans argument förlorat mycket i trovärdighet. Jag vill ändå göra historielektionen något djupare. När andra världskriget var slut ville man finna en ny ordning för världens utveckling som byggde på gemenskap och integration. Man ville skydda de skadade nationerna och medverka till utveckling i de underutvecklade länderna. I Bretton Woods formulerades ett koncept för världens fortsatta utveckling och framtid. Man slog där fast att handeln skulle vara gemenskapens blodflöde, som knöt nationer tillsammans i gemensamma intressen. För att handeln skulle utvecklas behövdes att de rika länderna tillhandahöll ett ekonomiskt stöd i både makro och mikroekonomiska sammanhang. Världsbanken och Valutafonden skulle tillhandahålla de instrument handeln behövde. Hundratalet nationer -- ungefär 120 -- har nu ställt sig bakom GATT-tanken, en tanke som bygger på att man skall integrera handelssystemen i världen till en gemenskap, förenkla handeln och göra den gemensam för alla folk. Det är omkring 120 nationer som ställer upp på den tanken. Och Gudrun Schymans vänsterparti förnekar tankens värde. Det är uppseendeväckande. Det är naturligtvis därför detta parti står så isolerat i denna fråga. De mängder av motståndare som Gudrun Schyman tyckte sig skönja vid horisonten har ännu inte förmått avteckna sig över horisonten. Denna historiska återblick kan också få tjäna som illustration av att den europeiska unionen bara är en fullbordan av den tanke som föddes på 50-talet, i andra världskrigets Europa. Det är tanken att med gemensam handel följer också behovet av gemensam handelspolitik. Och precis som tanken var i Bretton Woods, kräver en integrerad och utvecklad handel också tillgång till en stabil valuta och till ekonomiskt stöd för handelsutvecklingen. Den europeiska unionen är egentligen ingenting annat än ett fullföljande av en tanke som har existerat i alla dessa år, som fått sin bekräftelse i andra sammanhang. Så till EES-avtalet. Jag skall först rikta en gratulation, en hyllning till regeringen och statsrådet Dinkelspiel och framför allt hans förhandlare för att detta nära nog olösliga problem kunde lösas, med bl.a. Sveriges medverkan. Man kan säga att en lösning alltid representerar en kompromiss. Men denna kompromiss, noga analyserad, vågar jag säga, utifrån de kunskaper jag har fått här i riksdagen av politiska sammanhang, är en kompromiss som står på egna ben. Den innehåller lösningar för att tillfredsställa de krav som ställs på homogenitet mellan EFTA:s och EG:s rättssystem. EES-avtalet finns och står där. Vi måste nu fråga oss: Är EES-avtalet någonting unikt som uppkommit ur en människas idé? På nytt vill jag rikta mig till framför allt Gudrun Schyman och göra henna medveten om att den utveckling som har förekommit av förhållandet mellan nationerna i EFTA och EG har följt en självklar huvudfåra. Det började med försöken att bli medlem i början av 70-talet. Det fortsatte med Luxemburgdeklarationen, där man förklarade sig vilja arbeta tillsammans för att skapa EES, the European Economic Sphere. Man skulle arbeta tillsammans för att underlätta inom områden av gemensamma intressen. 1989 lade Jacques Delors korten på bordet och sade: Ni skall få chansen att göra detta snabbare. Men det var samma sak som vi skulle göra. Vi skulle till marknaden, tillsammans med de övriga européerna. Nu har vi kommit dit. Det är en stor och mycket glädjande händelse i Sveriges politiska historia att detta avgörande framsteg kunnat nås. Jag måste hålla med Bengt Dalström: Nu kommer det an på oss som arbetar i politikens värld, att tillhandahålla information som förklarar detta skeende på det sätt som det skall ses, nämligen som ett naturligt steg i en sedan länge pågående utveckling. Det är därför utomordentligt värdefullt att vi får tala i TV i dag, så att de som vill lyssna och lära sig mer om dessa frågor kan höra hur olika partier värderar dem. Jag måste också i detta inlägg övergå till att granska socialdemokratins här presenterade Europapolitiska hållning. Det är alldeles uppenbart att Mats Hellström och hans parti avser att bryta den gemenskap som fanns under den tid som Anita Gradin ledde arbetet med Europaintegrationen. Från hela riksdagen, och framför allt från moderata samlingspartiet och de övriga partier från riksdagen som nu ingår i regeringen, upprätthöll man hela tiden en ansträngning till verklig gemenskap i förhandlingsarbetet. Man skulle hålla en gemensam fast attityd som gav Europa klart besked om att Sveriges folk står enigt bakom arbetet för att bli européer. Nu har Mats Hellström i sitt anförande med olika typer av antydningar och osanningar försökt beskriva regeringen Bildts Europapolitik som dels ur takt med Europa, dels i konflikt med Europas folk och Sveriges intressen. Han gav en del exempel på detta som jag måste försöka gendriva genast, så att inte någon sitter här och har känslan kvar av att det kan ligga något i det han sade. Från dessa spridda noteringar av vad han sade vill jag först ta fasta på påståendet om att den regeringspolitik som bedrivs i Sverige nu skulle vara i fiendskap med den strukturomvandlingspolitik som bedrivs inom EG. Denna politik inom EG syftar till att anpassa EG:s industristruktur till den moderna marknadens krav. Jag vill att Mats Hellström endera medger att han inte har läst vad som lades fram i propositionsväg i höstas eller också att han förtrycker det. I dessa propositioner och i hela regeringens arbete finns ett grunddrag. Det är att stärka och utveckla små och medelstora företag. Det är den självklara vägen mot den strukturomvandling som måste komma. Det skall växa fram en ny struktur ur entreprenörers, framstående vetenskapsmäns och ingenjörers engagemang. Det är detta som regeringen satsar på. Mats Hellström har chansen att ännu en gång förklara hur man kan beskriva den politiken som fientlig mot EG:s strukturomvandlingspolitik. Han tog en del andra exempel på att regeringen skulle bedriva en politik som står i strid med den utveckling som finns uttalad i The social charter, Den sociala stadgan, eller i annan politisk utveckling i EG inom arbetsrättens område. Låt mig säga till Mats Hellström att det inte skall råda något tvivel om att vi svenskar skall ta med oss våra svenska värderingar ut i Europa när vi skall delta i det europeiska arbetet. I våra svenska värderingar ingår en stark känsla för välfärdsstatens motivering och en stark känsla för de rätta relationerna mellan krafterna på arbetsmarknaden. Vi sätter verkligen samverkan mellan kapital och arbete högt. Det är fel, ogrundat och närmast falskt att påstå att regeringen skulle representera en annan hållning i denna fråga. Låt mig ta upp en speciell fråga som jag själv engagerat mig mycket i. Vi står bakom tanken på ett koncernfackligt samarbete också när den ekonomiska integrationen går vidare och när vi öppnar våra marknader för internationella investeringar. Men vi vill inte lagstifta om formen. Låt parterna finna den! Men Mats Hellström och andra socialdemokrater kan lita på att denna regering och vi moderater politiskt står bakom det angelägna i att fortsätta att behålla ett gott samarbete mellan arbete och kapital också i internationellt integrerade företag. Så några ord till slut -- det får bli fler i nästa anförande -- om den demokratibrist som man så gärna hävdar finns i Europa. Låt oss aldrig glömma bort att medlemsnationernas parlament är medlemsländernas institutioner. Det är i dessa parlament som Europapolitiken skall utformas. Jag tvivlar personligen på att en förstärkning av Europaparlamentets makt är lösningen på de demokratiska underskott som beskrivs då och då. Den demokratin står trots allt i konflikt med de nationella parlamentens suveränitet. Det är vår uppfattning att det är utomordentligt viktigt att behålla de nationella parlamentens suveränitet som debattforum och beslutsforum även i

Herr talman! Jag skall gärna tacka Nic Grönvall för denna historiebeskrivning, som han personligt och trevligt riktade till mig. Det var inga nya ord, men det kan alltid vara bra med en repetition. Det är riktigt när vi säger att den internationella utvecklingen präglas av en fortgående integration och gemenskap. Jag tycker också att det kan vara bra i många avseenden, men frågan är på vilka villkor det sker, eller på vems villkor. Det är ju inte så att integration och gemenskap i sig är bra. Det beror ju på vilket innehåll integrationen och gemenskapen har. Jag underkänner inte miljoner människors ställningstaganden. Många som i dag är med i EG visste inte att det skulle bli som det blev. Man gick inte med i den europeiska gemenskapen när den var färdig, utan man gick med i något som blev som det blev. Man är med i någonting som kommer att bli en europeisk union, vilket det inte var då. Ellemann-Jensen -- jag tror att han tillhör samma parti som Nic Grönvall i Danmark -- är mycket kritisk till att EG-domstolen skall fatta politiska beslut. Man är över huvud taget mycket kritisk till unionstanken i Danmark, som ju är medlem i EG. Man kommer därför att ha en ny folkomröstning om unionstanken. Opinionsundersökningar i Danmark i dag visar att 60--70 % av den danska befolkningen, som draperar sig från höger till vänster, är mycket kritiska till detta, eftersom det innebär att man ger upp den nationella suveräniteten. Man ser inte att man får några större vinster på det. Nic Grönvall talar också om frihandel och att det är bra. Det tycker jag också. Problemet med EG är att det till sin karaktär är en mycket protektionistisk organisation i den internationella handeln. EG har fått mycket kritik från t.ex. GATT för att man upprätthåller så höga tullmurar i förhållande till andra marknader. Detta får konsekvenser för Sverige vid ett medlemskap, eftersom vi då hamnar innanför dessa tullmurar och det förhållningssätt som EG har utformat. Det kommer att innebära att svenska varor kommer att bli dyrare på en mängd områden där vi avvecklat våra tullhinder och tullmurar, t.ex. inom tekoområdet. Sverige har avvecklat multifiberavtalet, men det har man inte gjort inom EG. Det innebär att den typen av varor kommer att bli dyrare för svenska konsumenter. Det finns fler exempel som jag inte hinner räkna upp. Det är ett stort problem att EG är en så protektionistisk organisation. Det förhindrar en ökad frihandel i världen, inte minst när det gäller förhållandet till tredje världen.

Herr talman! Jag tror att all pedagogik för att bli verksam skall bygga på en dialog och ett ömsesidigt lyssnande. Jag kan läsa högt ur en rapport av den 16 april 1991 från frihandelsorganisationen GATT, där det heter att EG blockerar import för att skydda sina egna producenter, och det framhålls att EG kan bli ett allvarligt hot mot rättvis internationell handel. I rapporten nämns ett femtiotal bilaterala handelsavtal inom EG som begränsar importen av textilier, bilar, stål, elektronik och skor. Rapporten kritiserar också EG:s jordbrukspolitik. Det heter att denna försämrar konkurrensen. GATT-rapporten hävdar att EG:s protektionism inom många områden har slagit hårt mot de skuldsatta u-länderna och motarbetar länderna i östra och centrala Europa. -- Detta står alltså i GATT:s egen rapport. Dynamik i all ära, Nic Grönvall, men man måste nog definiera innehållet. Det är inte så att de här vackra orden har ett självändamål och lever i sig själva. Dynamik och processer och framsteg och framtid -- allt detta är mycket lovvärt. Men man måste väl definiera det sakpolitiska innehållet; annars är det fullständigt meningslöst att vi står här och diskuterar. Det är faktiskt så, att den opinion som finns i Danmark i dag och som inkluderar Nic Grönvalls partibröder och systrar, vänder sig emot utvecklingen av EG till en politisk union -- med beståndsdelar av ekonomisk och monetär union -- samt utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete liksom gemensamt försvar, en försvarsallians. Detta vill man inte vara med om i Danmark. En kraftig opinion i Danmark säger i dag att det här steget med den inre marknaden räcker. Det skulle, om man vid den danska folkomröstningen i juni kommer fram till att en majoritet anser att detta är riktigt, göra att Danmark hamnar någonstans på EES-nivån eller får associera sig på något annat sätt med EG. Det här är ju ett ställningstagande som har vuxit fram ur en erfarenhet när Danmark deltagit i EG:s inre arbete under 20 år och har suttit med vid alla de konferenser som format besluten, men då Danmark naturligtvis har fått böja sig för vad majoriteten ansett. Jag tycker att det handlar om att man på något sätt vill underkänna den politiska medvetenheten hos en stor del av den danska befolkningen och dess rättighet att i denna fråga få forma en egen åsikt.

Herr talman! Till sist en avslutande replik, som tyvärr även den kommer att uppehålla sig vid den politiska hållningen hos riksdagens minsta parti. Men det är väl nödvändigt att man i informationssyfte och i pedagogiskt syfte ägnar den opinionsbildning, som bl.a. Gudrun Schyman står för, en viss uppmärksamhet -- även om det är beklagligt att man måste göra det. Jag vill gärna säga, att låt oss göra parallellerna till Danmark korrekta. Det har förekommit en folkomröstning och den har givit ett positivt resultat till stöd för en utveckling inom EG, nämligen den inre enhetsakten och målsättningen att skapa den inre marknaden. Gudrun Schymans påståenden att det skulle finnas ett visst opinionsläge i Danmark skall jag ta på allvar dagen efter nästa folkomröstning. Opinionsbildningen är färdig när folkomröstningen är hållen, och jag tillåter mig att vara övertygad om att danskarna är så mycket av européer att det för dem kommer att framstå just som naturligt, just som självklart att förstärka marknadsgemenskapen till en politisk union. För i marknadsgemenskapen -- låt oss inte glömma det -- ligger en politisk union redan, nämligen inom handelspolitiken. Jag tycker att Gudrun Schyman skall komma fram till talarstolen och medge att det är omöjligt eller i varje fall mycket svårt att skilja mellan handelspolitik och annan utrikespolitik. Det är alltså, som sagt, bara naturligt att den europeiska unionen nu strävar efter att komplettera bilden så som jag förut beskrev. Gudrun Schymans synsätt när det gäller dynamik visar egentligen att Gudrun Schyman inte vet vad detta är. Hon säger att man kan inte tala om dynamik, processer och framtid utan att känna till innehållet. Men det är ju just detta som är det fantastiska, det lockande, det spännande, det utmanande med begreppen framtid och dynamik, att man inte vet vad de innehåller. Genom att utveckla en dynamisk verksamhet i en process med en huvudinriktning formar man på ett fascinerande och spännande sätt framtiden och betraktar den inte som ett slags lösgods som någon har glömt vid vägen.

Herr talman! Utrikesdebatten ger tillfälle att ta upp både globala och regionala frågor. Jag skall börja långt borta. Det sägs ofta att demokratin inte har någon chans i Afrika, att det behövs starka ledare och att partierna där bara blir täckorganisationer för olika folk och stammar. Det sägs också att pluralism och åsiktsfrihet är en lyx som fattiga stater inte kan unna sig. Mot den bakgrunden var det både viktigt och hoppingivande när ett val i höstas ägde rum i Zambia. Efter 27 års enpartistyre genomfördes ett flerpartival i god demokratisk ordning, och ett nytt parti, Rörelsen för flerpartidemokrati, besegrade den gamla regeringen under Kenneth Kaunda. Den nya regeringen segrade på ett klart liberalt program. Den vill avveckla subventioner, röja upp bland statliga monopol och satsa på en aktiv marknadsekonomi. b > Det är i dag rätt allmänt vedertaget att de mest katastrofala inrikespolitiska misstagen under Kaunda var den omfattande nationaliseringen i slutet av 60-talet och låsningen av växelkursen. Sådana felsteg gjorde det extra svårt att hantera de externa problemen som drabbat landet, särskilt i form av sjunkande kopparpriser. Att korrigera Kaunda-epokens missgrepp kommer att ta mycket lång tid. Zambia är inte bara ett låginkomstland utan också ett av världens tio mest skuldtyngda länder mätt i förhållande till bruttonationalprodukten. I fjol motsvarade skuldtjänstbetalningarna ungefär två tredjedelar av det bistånd som flöt in i landet. Även med de strukturanpassningsprogram som nu genomförs kommer det därför att krävas omfattande skuldlättnader -- här liksom i många andra afrikanska och latinamerikanska länder. Herr talman! Det här området är ett fält där den rika världen har stora uppgifter framför sig. För tio år sedan uppgick nettoströmmen av resurser från iländer till u-länder till närmare 60 miljarder dollar. Nu finns ingen sådan ström alls. Bistånd och nya krediter äts upp helt av de räntor och avbetalningar som u-länderna har att överföra till sina långivare. Vi måste aktivt engagera oss i de internationella ansträngningarna att häva skuldkrisen, som i dag är det viktigaste och allvarligaste utvecklingshindret för många länder i den fattiga världen. Vi bör inom den närmaste framtiden formulera en svensk strategi för dessa insatser. Herr talman! Vi folkpartister är mycket stolta över att stödja en regering som menar allvar med enprocentsmålet. Årets utrikesbudget visar att man mycket väl kan förena en europeisk identitet med en global solidaritet och ett globalt ansvarstagande. Det Europa som vi sluter upp kring och identifierar oss med är en kontinent som är öppen mot omvärlden. Det är en kontinent som både genom frihandel och aktiv samverkan i olika former stöder de fattiga ländernas utvecklingsansträngningar. Det är också ett Europa som tar de globala miljöhoten på allvar och inser att de inte kan mötas annat än genom gemensamma handlingsstrategier. Det första eldprovet för den europeiska ansvarskänslan blir FN:s stora miljökonferens i Det Europa som vi liberaler sluter upp kring är öppet också gentemot Östeuropa. Att stödja utvecklingen mot demokrati och välfärd i samhällen som under huvuddelen av detta århundrade har levt under kommunistiskt förtryck, blir en av de allra största utmaningarna under de kommande åren. Vi står också inför mera akuta och näraliggande uppgifter -- att ge katastrofhjälp och humanitärt bistånd till länder också i Europa, länder som det utfattiga Albanien och det krigshärjade De här utmaningarna måste vi möta på flera plan, inte minst på den europeiska nivån. Många insatser som nu planeras blir kraftfulla enbart om de organiseras gemensamt av många starka industristater. Det gäller t.ex. ansträngningarna att stabilisera de östeuropeiska valutorna och åtgärder för att sanera miljön och förbättra säkerheten kring de östeuropeiska kärnkraftverken. Det senare är en stor, brådskande och viktig uppgift som vi måste ta oss an även utifrån våra egna vitala miljöintressen. Vi måste möta den här utmaningen även på den svenska, nationella nivån. I årets budget finns en miljard avsatt för östsamarbete, vilket är en tredubbling i jämförelse med den förra regeringens planer. Det var för övrigt planer som inte till någon större del hann sättas i verket. Vi har hört i den här debatten och vi har läst i socialdemokraternas partimotion om vilka storverk man lyckades klara av under den föregående regimen. Men det hör till saken att de pengar som utlovades inte i någon större utsträckning kom Östeuropa till del under den socialdemokratiska regeringen. I december 1989 lovade man 900 miljoner via UD under tre år. Av dessa 900 miljoner hade endast 170 utbetalats när den socialdemokratiska regeringen avgick i höstas. Min tro är att den miljard per år som nu har utlovats mycket snart kommer att visa sig otillräcklig och att vi måste se oss om efter avsevärt större resurser för samarbetet med Östeuropa och då inte minst våra närmaste grannar i Polen, Baltikum och västra Till det mest uppmuntrande i östsamarbetet är att det mycket snabbt har fått fäste även på gräsrotsnivån. Kontakter med Baltikum har börjat utvecklas på alla möjliga områden, inom företag, kommuner och statliga ämbetsverk. Mängder av föreningar och enskilda individer har också engagerat sig. Jag tänker t.ex. på det fina samarbete som många lantbrukare har etablerat och på överföringen av utrangerade men fullt fungerande redskap och maskiner. Den här nya folkrörelsen går i stor utsträckning på egen kraft och bygger på enskild och samfälld generositet. Men det är också angeläget att ge en viss uppmuntran till den genom anslag från SIDA. Herr talman! De återuppståndna baltiska staterna och de andra tolv stater som har uppstått ur ruinerna av den havererade sovjetstaten står inför gigantiska uppgifter, uppgifter som inte kommer att kunna lösas annat än stegvis och med oändliga mödor. Det kommunistiska systemet har brutit sönder många av förutsättningarna för både välstånd och välfärd. Om det är någonting som står klart efter både Gorbatjov-årens och Jeltsinregimens försök att hejda nedgången, är det att systemskiften inte är något som kan frammanas plötsligt och ur det blå. För Sveriges vidkommande innebär Sovjetunionens sönderfall också förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar. Behovet att värna vårt territorium består. I det syftet behöver vi även framöver ett nationellt försvar som kan hantera de risker vi utsätts för. Samtidigt står det klart att riskpanoramat förändrats, att gamla hotbilder har förbleknat och att nya trätt i deras ställe. Under en epok av konkurrerande allianser i Europa har den svenska alliansfriheten bidragit både till vår egen säkerhet och till stabiliteten i vår region. Men vi har också sedan länge eftersträvat en fredsordning byggd på gemensam säkerhet. Med Warszawapaktens fall har den visionen kommit avsevärt närmare sitt förverkligande. Vi bör nu aktivt deltaga i de samtal som förs både på europeisk nivå och inom FN om hur den gemensamma säkerheten skall kunna tryggas. I den processen måste vi vara beredda att delta i gemensamt beslutsfattande och åta oss gemensamma förpliktelser. Herr talman! EES-avtalet och Sveriges ansökan om medlemskap i EG och möjligheterna till deltagande i den europeiska unionen kommer att stå i centrum för den politiska debatten under de kommande åren. Folkpartiet liberalerna intar en klar ståndpunkt i den frågan. Vi kommer med stor kraft att agitera och agera för ett svenskt medlemskap. Vi vill se Sverige som en aktiv deltagare i det europeiska enhetsverket. Det gör vi inte bara utifrån ekonomiska utan också från politiska och kulturella utgångspunkter. De ekonomiska motiven är i och för sig starka nog. Sverige är en liten öppen ekonomi där ungefär en tredjedel av bruttonationalprodukten och ungefär hälften av industriproduktionen går på export. När de länder som utgör våra utan jämförelse viktigaste handelspartner tar itu med en genomgripande harmonisering av sina regelsystem vore det för vår del ödesdigert att stå utanför. Redan i dag har vi stora problem att anpassa vårt näringsliv till en alltmer dynamisk världsmarknad. De problemen skulle med stor sannolikhet accelerera och förvärras om vi inte fick tillträde på jämbördiga villkor till den inre marknad som nu håller på att växa fram i Europa. Men till dessa ekonomiska motiv kommer också politiska och kulturella bevekelsegrunder. Vi känner oss hemma i det Europa som i dag håller på att enas, och vi delar de liberala, sociala och humanistiska värderingar som dominerar i denna gemenskap. Det är inte bara så att vi är en del av Europa, vi vill också ta del i det europeiska enhetsverket. Innebär detta att all makt skall förskjutas till Bryssel? Nej, självfallet inte. Som liberaler vill vi i första hand att individerna själva skall vara mäktiga, att största möjliga inflytande över den egna livssituationen skall stanna hos den enskilda människan. I andra hand slår vi vakt om närdemokratin och därnäst om den nationella folkstyrelsen. Den närhetsprincip som bör vägleda den europeiska integrationen måste innebära en stark restriktivitet i överlåtelsen av makt och befogenheter till de övernationella organen. Men, frågar många, riskerar vi ändå inte ett ökat beroende och en inskränkt suveränitet? Jo, jag tror att den farhågan är välgrundad. Men beroendet hänger samman med den faktiska ekonomiska integrationen, med vårt ökade handelsutbyte, medan däremot medlemskapet i EG är ett sätt att komplettera detta beroende med ett visst mått av medinflytande. Även EES-avtalet ger någon grad av medinflytande men enligt vår bedömning alldeles för litet. Därför måste EES-avtalet ses som ett steg på vägen mot ett fullt medlemskap i den europeiska gemenskapen. Herr talman! Lampan blinkar här i talarstolen. Jag fick tio minuter från början, men jag skulle ha haft tolv. Jag ber att få två minuter till.

Herr talman! Jag kan först glädja Daniel Tarschys med att vi alla är lika ställda när det gäller tidmätningsapparaten. När jag höll mitt huvudanförande blev jag lika förvirrad över vilken tid jag egentligen hade kvar. Därför föredrar jag att stå vid en talarstol där man över huvud taget inte har några konstiga apparater som visar siffror. De siffror som Daniel Tarschys fann skäl att ta upp i en debatt om EG och EES gällde den svenska socialdemokratiska regeringens bilaterala Östeuropaprogram. Det förvånade mig något. Den frågan har debatterats i ett tidigare avsnitt. Eftersom Daniel Tarschys fann skäl att polemisera vill jag ändå ta upp frågan. I går fick vi i utrikesutskottet en föredragning om utvecklingen av det biståndet som visade att trots de mycket svåra omständigheter som råder -- man ger bistånd till länder där det från början inte finns ambassader och man inte har möjlighet att verka på vanligt sätt -- har utbetalningarna väl motsvarat de anslag som har givits. Det är i själva verket en pionjärgärning. Det behöver vi inte brösta oss för här. Jag tycker att människorna ute på fältet -- de som har jobbat i Estland, Lettland och Litauen -- har utfört ett utomordentligt arbete. De har byggt upp svenska ambassader och samtidigt kunnat medverka till att bistånd ges. Vi har också hört att man i Polen har ändrat inriktning. Tidigare har man tagit emot bistånd spritt litet över allt. Nu centraliseras detta kring regeringen. Alla dessa problem har redovisats, men de har inget att göra med den svenska socialdemokratiska regeringens Östeuropaprogram som har varit en pionjärinsats, som jag tror att Pierre Schori uttryckte det. Det här är problem som vi skall återkomma till i utrikesutskottet och inte ta upp kammarens tid med i dag. Frågan gäller om det är realistiskt att utforma ett program så som det nu presenteras från den nya regeringens sida med ett kraftigt decentraliserat bistånd. Risken är att man hamnar i ett moras där man inte vet vad som händer med pengarna. Det är emellertid en fråga som vi skall ta upp i utskottet. Då kan vi i de olika partierna se om vi kan komma fram till något konstruktivt. Jag tror att vi alla önskar att det fortsatta svenska bilaterala Östeuropaprogrammet skall bli bra. Tarschys tog upp detta i samband med frågan om EG, EFTA och EES. Det har samband så till vida att vi menar -- jag tror att vi är överens -- att Sverige i EG och EFTA-länderna på kortare sikt har en viktig uppgift när det gäller att påverka och driva på för att de rika länderna i Västeuropa skall kunna delta i arbetet med att integrera Östeuropas folk i en modern ekonomi, men också att ge demokratiska förebilder. Det är inte alltid lätt i samhällen, där man påtalar de problem som våra system medför, att få demokratin att fungera väl i förhållande till medborgarna. Där sker den diskussion som Tarschys var inne på och som skulle kunna utvecklas längre om demokratiunderskottet i EG.

Herr talman! När jag påpekade att det efter 22 månader bara var 170 miljoner utbetalade av de 900 lovade att kanalisera via UD, var det självfallet inte någon kritik mot tjänstemännen. Det är självfallet en kritik mot den gamla regeringen, och även den kritiken är egentligen mycket mild. Jag är nämligen den förste att vidgå, som jag gjorde i ett tidigare inlägg, att det fanns stora igångsättningssvårigheter. Men jag tycker att det är konstigt att man med den historien i bagaget vill göra ett stort nummer av att det förut var så bra och nu har blivit så dåligt. Detta är vad socialdemokraterna har gjort i sin partimotion, vad Pierre Schori har gjort i en artikel i dagens tidning och vad han också gjorde här i kammaren. Jag menar att man på den punkten inte skulle ta munnen så full, eftersom man vet att man också själv har haft en hel del problem. Som Mats Hellström vet bestod de problemen i mycket stor utsträckning av slitningar mellan olika socialdemokratiska statsråd, som hade svårt att enas om vad man skulle göra med de här pengarna. Det fanns faktiskt ett skäl till att jag tog upp den selektiva näringspolitiken. Under den tid då socialdemokraterna senast var i opposition, mellan 1976 och 1982, hemföll man i mycket stor utsträckning åt att begära en mer långtgående selektiv näringspolitik. Man ville ha fonder, man ville ha planer, man ville ha specialinriktade åtgärder för en väldig mängd olika branscher. Detta var en mycket olycklig politik, och socialdemokraterna var -- det tycker jag själv -- mogna nog att omedelbart ta avstånd från den när de kom i regeringsställning. Man sopade bort alla dessa idéer om fonder, planer och speciella branschinsatser av olika slag och stängde igen akutmottagningen. Den näringspolitik som drevs i Sverige när socialdemokraterna var i regering var i många stycken en bra näringspolitik, som undvek den här typen av fallgropar. Jag blir därför litet orolig när socialdemokraterna nu åter är i opposition och jag åter hör att det skall bedrivas en selektiv näringspolitik, att man skall skicka ut ambulanser och räddningsstyrkor och satsa på branschplaner, fonder och liknande. Jag hoppas verkligen, Mats Hellström, att det är den socialdemokratiska regeringspolitiken som blir bestående och att den gamla oppositionspolitiken, som drevs mellan 1976 och 1982, är död och begraven.

Herr talman! Jag hörde inte riktigt vad Daniel Tarschys sade att jag hade fel i, men jag utgår från att han tycker att jag har fel i det mesta. Jag skall därför göra en kommentar till det inlägg han gjorde. Det var, framför allt i början, mycket vackra ord om global rättvisa och allt annat som vi alla vill ha. Han talade också om att det Europa som han vill ansluta sig till eller vara en del i skall verka för att stödja fattiga länder och ta de globala miljöhoten på allvar. Jag undrar då hur detta går ihop med ett kommande EG-medlemskap. EG är nämligen inte en sammanslutning som på ett seriöst sätt tar dessa frågor på allvar. När det gäller t.ex. miljöfrågorna visar EG kommissionens egna beräkningar att upprättandet av den dynamiska inre marknaden innebär att den gränsöverskridande lastbilstrafiken väntas öka med 42 %. Miljörörelsen i Europa anser att det i stället är nödvändigt att biltrafiken minskar med 50 % om vi skall klara en hållbar ekologisk nivå. Enligt samma EG-rapport kommer koldioxidutsläppen att öka med 40 %. En miljömedveten och ansvarig politik borde i stället se till att dessa utsläpp minskade med 70 %. En annan effekt blir en ökning av svaveldioxid och kvävedioxidutsläppen med 8--14 %. Det finns en rad sådana här beräkningar, och jag antar att Daniel Tarschys känner till den här rapporten. Man frågar sig naturligtvis nu i EG vad man skall göra åt detta, men man har inte kommit på något särskilt bra. Jag vet att kommissionen arbetar mycket med miljöfrågor, men medlemsländerna verkställer inte direktiven. Detta är ett mycket stort problem, visade det sig vid en utfrågning så sent som i fredags. Man är också inom EG ganska tandlös. Vad gäller miljökonferensen kan jag ta ett mycket konkret exempel. Danmark, som ligger nära och bra till, ville inför konferensen i Rio ta upp frågan om internationella konventioner mot handel med och dumpning av miljöfarligt avfall. I svenska EG ambassadörens rapport hem till vårt kära UD står att Danmark på grund av sitt medlemskap i EG var förhindrat att ta upp denna fråga vid ett förberedande möte inför konferensen i Rio, eftersom man inte hade fått gehör i EG-kretsen. Detta visar enligt min uppfattning på att ett enskilt medlemsland, om man inte får gehör för sin egen ståndpunkt, sedan är förhindrat att driva den vidare i internationella sammanhang. Danmark fick alltså lov att knacka Norge och Sverige på ryggen och fråga om inte vi kunde ta upp frågan, vilket vi också gjorde. Detta visar på den hämmande effekt som EG:s konstruktion har på de medlemsländer som vill driva en mer aktiv och ambitiös politik, och detta gäller för politikens olika sakområden, inte minst ekonomin, eftersom den ekonomiska och monetära unionen lägger en liknande hämsko på de enskilda medlemsländerna, som inte tillåts ha vissa budgetunderskott, vissa inflationsprocentsatser, osv. Detta hämmar därför en aktiv och ambitiös politik.

Herr talman! Jag håller inte med om det sista, men jag håller med om att det här går en skiljelinje, och jag menar att detta handlar om synen på demokrati. Daniel Tarschys säger att vi skall vara med för att kunna delta i beslutsprocessen, men det handlar ju här om den mycket begränsade del av världen som är EG. Jag menar att det finns internationella sammanhang och fora som är större och som med nödvändighet måste samarbeta om stora politiska utmaningar -- skuldkrisen, de globala överlevnadshoten, osv. Det ligger ett värde i att Sverige kan uppträda i dessa internationella fora med egen röst och med en självständig hållning i frågor som rör förhållandet till tredje världen, synen på hur man skall lösa skuldkrisen och synen på de globala miljöproblemen. I de fall där vi har en mer medveten och ambitiös politik, och det menar jag att Sverige har i många sammanhang, är det av vikt och värde för samtliga länder att vi deltar med en egen röst. Det är den möjligheten som fråntas oss vid ett medlemskap. Vi måste ju forma vår röst tillsammans med EG:s medlemsländer i ministerrådet, där vi har ett mycket begränsat inflytande. Sveriges möjligheter att aktivt delta i det internationella samarbetet i större fora hämmas alltså. Det är inte att sitta hemma att konstatera detta -- tvärtom! Sveriges röst behövs i de internationella sammanhangen. Den behövs som en självständig röst, formad utifrån de politiska värderingar som vi kommer överens om här. Jag menar att vår röst drunknar i formandet av EG:s röst, som i sin tur formas utifrån de politiska värderingar som är i majoritet i ministerrådet. Jag förstår att inte alla instämmer i det. Det finns ju flera partier här som har samma ideologiska grund och värderingar som de ministrar har som i dag sitter med i ministerrådet. Jag menar att det finns en politisk dimension i EG projektet. Det är ett politiskt projekt, inte någonting neutralt. Man får se till var man bäst kan arbeta för förverkligandet av sina politiska ideal, var man bäst kan arbeta för de intressen som man företräder. Jag säger att jag arbetar för fred, solidaritet, rättvisa och alla människors lika värde i ett internationellt samarbete, som skall vara grundat på varje lands självbestämmanderätt. Det får gärna vara överstatlighet i en del frågor, men då skall denna vara baserad på en demokratisk process. Och så är det inte i EG.
Herr talman! Jag tror att Carl Bildt och Margaretha af Ugglas blir mycket rörda när Gudrun Schyman säger att hon i olika internationella sammanhang vill höra en blågul röst. Det är i och för sig viktigt att Sverige kan göra sin stämma hörd. Men jag tror, Gudrun Schyman, att man kan göra sin stämma hörd på många olika sätt. Titta på länderna i EG! Inte har ju Frankrikes stämma i världen tystnat. Inte uppfattas Tyskland som helt utslätat och försvunnet i det stora kollektivet. Inte har England eller Holland försvunnit i den här gemenskapen. Tvärtom! De här ländernas stämma hörs fortfarande ute i världen. De uppträder fortfarande som självständiga nationer, vars stämma, som sagt, hörs ute i världen. Det viktiga med det europeiska samarbetet är att vi hörs inte bara som nation utan också utifrån politisk övertygelse. Den socialistgrupp som Mats Hellström deltar i, den liberala grupp som vi folkpartister deltar i och den moderata, konservativa, grupp eller den kristdemokratiska grupp som andra partier här i riksdagen deltar i formar också en europeisk politik och utvecklar en europeisk vision. Också genom dessa stämmor kan vi höras ute i världen. Jag är övertygad om att Gudrun Schyman och vänsterpartiet faktiskt kan få ett mycket större inflytande utifrån sina värderingar genom att också arbeta genom de övernationella ideologiska partigrupper som finns i Europa och som kan artikulera de bestämda synpunkter på utvecklingen som just vänsterpartiet har. Det skall inte vara så, att vi ute i världen företräds bara av våra blågula ministrar. Vi skall kunna tala också med våra ideologiska partivänner för att den vägen kunna klargöra hur vi vill att vårt eget samhälle, Europa och världen skall utvecklas. Det är det som är den stora chansen i det europeiska samarbetet. Vi kan alltså både tala som nation och samverka med ideologiskt likasinnade för att utveckla vår världsdel och för att påverka världens utveckling.

Herr talman! Daniel Tarschys hjälpte mig att åstadkomma en sak som jag inte kunde klara av egen kraft. Med hans hjälp fick jag nämligen rätt till replik. Det är jag tacksam för. Det är viktigt för min del att få bemöta den anmärkning som Daniel Tarschys hade mot mitt inlägg, vilken vittnar om att inlägget möjligen var något otydligt. Det här är en viktig fråga. Därför tar jag tillfället i akt att förtydliga min uppfattning. Europaparlamentet är alltså ett parlament som direktväljs av väljarna i medlemsländerna. Val sker på en fastlagd valdag som så gott som undantagslöst icke sammanfaller med allmänna valdagar i de aktuella länderna. Det innebär att Europaparlamentet nästan säkert kommer att så att säga innehålla en annan majoritetssituation än den som de sammanlagda nationella parlamenten innehåller. Europaparlamentet väljs än så länge av runt 40 % av väljarna, medan de direktvalda parlamenten väljs av omkring 90 % av väljarna. Därigenom får man ett genomslag i Europaparlamentets sammansättning som alienerar, främmandegör, Europaparlamentet i förhållande till de politiska strömningarna i medlemsländerna. Således menar jag att Europaparlamentets ställning inte nödvändigtvis är sådan att den underbygger tanken att det är i det parlamentet som man skall hitta lösningen beträffande det s.k. demokratiska underskottet. Man skall i varje fall förändra maktbalansen inom EG så, att Europaparlamentet upphör att strida för sin ställning i maktstrukturen med utnyttjande av andra nationers intressen. Det är just detta som nu sker, och det tycker jag är litet förnedrande för Europaparlamentet. Detta ger mig underlag för den förringande syn på dess ställning som jag än så länge har. Jag menar alltså att den demokratiska kontrollen av EG-samarbetet ännu i första hand vilar på de nationella parlamenten. Fram till dess att det finns en bättre lösning vill jag att det skall fortsätta att vara på det sättet.
Herr talman! Vad man måste skilja på är två frågor. Den första frågan är: Hur stor makt, hur mycket inflytande, skall de enskilda staterna, de nationella parlamenten, ge de övernationella, europeiska, institutionerna? Den frågan kan besvaras på olika sätt. I många sammanhang kan det finnas skäl att försvara de nationella parlamentens rätt att behålla en hel del makt hos sig. Den andra frågan är: Hur skall besluten fattas inom den europeiska gemenskapen -- skall de fattas av kommissionen, ministerrådet eller parlamentet? I den debatten, som för närvarande är en het debatt i Europa, är det de liberala partiernas uppfattning att parlamentet skall stärkas, så att det valda parlamentet har ett starkt inflytande över de icke valda organen. Nic Grönvall säger att man väljer på dagar som inte sammanfaller med de nationella valen. Ja, tacka för det! Man vill ju ha en gemensam valdag för hela Europa, så att det går att föra en alleuropeisk valkampanj, där europeiska partier kan ställa sina program mot varandra och där väljarna kan ta ställning till de europeiska programmen. Det är så man arbetar. Det är mycket viktigt att den här utvecklingen fortsätter, att vi aktivt stöder ansträngningarna att stärka Europaparlamentet och att ge det en demokratisk legitimitet och ett demokratiskt innehåll.
Herr talman! Om stärkandet av Europaparlamentet skall innebära att man ger det demokratisk legitimitet är jag Daniel Tarschys trogne vapenbärare. Men det parlament som vi nu har och den sammansättning som detta har får mig att tvivla. Kanske kan den nya ordning som nu skapas genom samarbetet mellan EFTA, EG och den lilla parlamentariska kropp som där skall till, EEAPC, visa vägen. Det handlar alltså kanske om ett tvåkammarsystem, där de nationella parlamenten får en del av inflytandet när det gäller valet till Europaparlamentet, medan direktvalet behåller en del. Direktvalet är viktigt. Det grundlägger engagemanget i Europafrågor i de olika medlemsländerna. Det skall vi inte gå förlustigt. Vad jag vill ha sagt är egentligen bara att nuvarande ordning icke övertygar mig om att ett ensidigt förstärkande av Europaparlamentet också innebär ett förstärkande av den demokratiska kontrollen.

Herr talman! Vi lever i en för vår världsdel Europa mycket spännande och dramatisk period. Under hela min tillvaro -- och jag är född samma år som andra världskriget tog slut -- har just Europa präglats av fasta former, förutsebarhet och politiska låsningar. Europa har på något sätt varit den mest låsta av världens världsdelar. I dag är Europa den kanske mest dynamiska och mest föränderliga av alla jordens världsdelar. Det glädjande är att förändringarna, med några sorgliga undantag, går i positiv riktning. Det allra mest betydelsefulla för vår världsdels framtid, kanske även för hela världens framtid, är demokratiseringsprocessen i Central och Östeuropa. Den gör att vi för första gången någonsin kan se fram emot ett i sin helhet demokratiskt Europa. Det skapar också helt nya förutsättningar för ett alleuropeiskt samarbete, en alleuropeisk gemenskap. Kanske den delning av Europa i öst och väst som genomfördes på 400-talet äntligen kan närma sig sitt slut och tiden vara inne för ett slags återförening. Det som sker i Öst och Centraleuropa skapar också nya förutsättningar för den utveckling som har pågått i Västeuropa, med EG som främsta pådrivande kraft, nämligen den västeuropeiska integrationsprocessen. Nu har vi förutsättningar igen för att det också skall bli en alleuropeisk integrationsprocess. Detta är någonting som är mycket betydelsefullt också för Sveriges inställning till den processen. Det är viktigt med det allt intimare samarbetet mellan Europas folk, som vi kan iaktta. Det är viktigt, menar jag, därför att det finns så många problem som kräver internationella lösningar. Vi har redan ett internationaliserat näringsliv. Skall vi kunna skapa fungerande samhälleliga spelregler för det näringslivet måste de i stor utsträckning vara internationella. Vi är ekonomiskt mycket beroende av varandra och behöver därför också ett samarbete på det ekonomisk-politiska området. Vi behöver gemensamma lösningar på det sociala området. Inte minst behöver vi det på miljöområdet. Miljöföroreningarna känner inte nationsgränser. Skall vi rädda vår luft, skall vi rädda Östersjön och andra vatten, kräver det också internationella lösningar, europeiska lösningar, och det kräver effektiva beslutsformer. Det är därför som vi har stor anledning att bejaka den integrationsprocess som pågår i Europa. Ett viktigt steg för Sverige tar vi naturligtvis i och med EES-avtalet, som vi nu hoppas kommer att bli verklighet. EES-avtalet innebär att Sverige blir delaktigt i den inre marknad som håller på att utvecklas i Europa. Det innebär att vårt näringsliv återigen får möjlighet att konkurrera på lika villkor med näringslivet i andra europeiska länder. Det innebär att våra medborgare kan vara aktiva på ett europeiskt plan, på lika villkor med medborgare i andra europeiska länder. Väldigt många av de materiella fördelarna med den europeiska integrationen får vi i och med EES-avtalet. Vi blir delaktiga i viktiga samarbetsprojekt som gäller utbildning, forskning, miljö osv. Samtidigt har EES-avtalet, trots imponerande förhandlingsinsatser av dem som har haft det ansvaret, allvarliga brister. Den största bristen ligger naturligtvis i det ensidiga beroendeförhållade gentemot EG som vi hamnar i. Vi blir i hög utsträckning beroende av de beslut som fattas i EG:s organ och av den utveckling som sker i EG. Våra påverkansmöjligheter finns där, men de är begränsade och osymmetriska. Den lösning som man tvingades till när det gäller tvistlösning, och som gör att EG-domstolen har avgörandet på viktiga områden, innebär naturligtvis också en obalans. Vi får acceptera det som ändå är en främmande domstols jurisdiktion över viktiga förhållanden i Sverige. Man kan naturligtvis säga att vi i praktiken redan är där, eftersom svenska företag kan bli fällda av EG-domstolen om de agerar på ett sätt som anses påverka EG:s marknad. Men nu blir detta förhållande kodifierat. Detta kan vi naturligtvis godta som en övergångslösning. Det är en acceptabel ordning om siktet är att vi inom inte alltför många år blir medlemmar i EG. Skulle vi välja att ställa oss utanför EG-medlemskap, eller inte släppas in i EG -- det är fortfarande en öppen fråga -- tror jag att vi måste ta upp EES-avtalet och dess konstruktion när det gäller inflytandefrågor och tvistlösningsfrågor till en ny prövning. Jag kan inte se att detta är en lösning som vi skulle kunna leva med långsiktigt. De starkaste skälen för att ta steget från ett frihandels och samarbetsområde, som EES utgör, till fullt medlemskap i EG är just inflytandefrågorna. Det är i vårt intresse att få vara med i beslutsprocessen i frågor som ändå får en ganska avgörande betydelse för vår egen utveckling. Det är naturligtvis inte minst i vårt intresse att få vara med och forma framtidens Europa. Vi är inte bara intresserade av att kunna påverka förhållandena i vårt eget land. Vi har också ett intresse av att få vara med och forma gemensamma lösningar tillsammans med andra länder. Det är inte på det sättet, som en del motståndare till ett svenskt EG-medlemskap vill göra gällande, att Sverige inte skulle få något inflytande alls. Vi kommer naturligtvis inte att kunna bestämma över EG, lika litet som ett enskilt politiskt parti kan bestämma över Sverige. Men genom att vi finns representerade i alla beslutsorgan får vi naturligtvis ett medinflytande, och vi har möjlighet att alliera oss med dem som tycker lika. Vi har ett intresse av att verka för ett Europa, som tar miljömässigt ansvar och ett socialt ansvar för sina medborgare, i synnerhet för grupper som är utsatta på olika sätt, ett Europa som är öppet mot omvärlden och som har en positiv samverkan med andra delar av världen, inte minst med tredje världen. Sverige har ett ansvar för att försöka bidra till den utvecklingen. Det är naturligtvis inte så att ett deltagande i den europeiska integrationen bara har fördelar. Det för också problem med sig som vi noga måste pröva, innan vi tar det definitiva steget. Det innebär att vi avstår en hel del av vår egen självbestämmanderätt. Det innebär att vi inte i samma usträckning som tidigare kan skapa egna svenska nationella lösningar på problem som vi upplever. Vi vet ännu inte hur mycket genomslag vi kan få i en förhandlingsuppgörelse med EG för specifika svenska problem, som har att göra med vår glesa bebyggelse, klimatfaktorer osv. Det finns alltså fortfarande frågetecken som behöver rätas ut och problem som behöver diskuteras. Därför är det viktig att slå fast att det slutgiltiga avgörande skall träffas av alla svenska medborgare i en folkomröstning. Vi måste utnyttja den tid som vi har kvar till folkomröstningen till en verkligt grundläggande debatt, där vi lyfter fram inte bara de positiva aspekterna utan också problemen, så att medborgarna verkligen har ett ordentligt beslutsunderlag. Det är viktig att debatten verkligen är saklig och nyanserad. Det är viktigt att vi känner ett ansvar för att presentera fakta som de är. Tyvärr förekommer det väldigt mycket missinformation. Jag måste med beklagande konstatera att Gudrun Schyman gjorde sig skyldig till en del sådant i sitt inlägg, t.ex. när hon påstod att Maastrichtbeslutet innebar att EG länderna hade bestämt sig för att skapa en gemensam armé eller att EG-parlamenet inte hade någon beslutanderätt. Den typen av sakliga felaktigheter är naturligtvis olycklig med tanke på det informationsansvar som vi har gentemot medborgarna. Det är beklagligt att man försöker utnyttja EG debatten för att driva inrikespolitiska frågor. Ny Demokrati och ibland moderata samlingspartiet försöker t.ex. utnyttja EG som ett motiv för de stora skattesänkningar som man vill få till stånd av inrikespolitiksa skäl. Socialdemokraterna vill, som vi har hört här i dag, utnyttja EG som ett motiv för att upprätthålla en facklig byråkrati gentemot småföretag och för att återinföra en ''dirigistisk'' näringspolitik. Den typen av debatter skadar våra ansträngningar att ge medborgarna ett sakligt beslutsunderlag och försvårar det viktiga beslut som de har att träffa om ett par år i en folkomröstning.
Herr talman! Jag delar Pär Granstedts uppfattning om nödvändigheten av att föra en saklig debatt. Jag delar också den uppfattningen att det finns väldigt många frågor i luften som inte alls har med medlemskapet att göra, bl.a. den s.k. inrikespolitiska debatten. Socialdemokraterna vill gå in i EG för att socialdemokratisera EG och bygga upp det folkhem som de har misslyckats med här hemma. De borgerliga partierna använder EG frågan som täckmantel för att driva igenom politiska systemförändringar som man vill genomföra här hemma men inte vågar stå för, t.ex. skattesänkningar, privatisering av vård och omsorg, frågor som faktiskt inte har med medlemskapet att göra, i alla fall inte i den omfattning som görs gällande. Jag tror inte att jag var osaklig när jag sade att vi efter Maastrichtbeslutet har papper på att EG staterna vill ha en gemensam armé. Jag vet hur det är uttryckt i formuleringen, och det vet Pär Granstedt också. Man talar om ett utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete som syftar till ett försvarpolitisk samarbete och på sikt också en gemensam armé. När man säger så, tror jag att man menar vad man vill. Allt tyder på det. Man menar vad man säger. Man kommer att förverkliga detta, även om man har skjutit avgörandet på framtiden, fram till 1996 då frågan åter skall diskuteras. Men den politiska majoriteten inom EG är för en sådan lösning. Jag är alldeles övertygad om att den kommer att bli förverkligad. Beträffande EG-parlamentet gör jag den bedömningen, och många med mig, att det parlamentet har mycket begränsad makt och saknar politisk handlingskraft. Det finns frågor -- det är jag medveten om -- där parlamentet har något att säga till om, t.ex. när EG skall träffa avtal med tredje part, precis som man nu står i begrepp att göra i fråga om EES-avtalet. Då måste parlamentet godkänna. Men det är ytterst få sådana frågor. Jag tror att vi kan vara överens om det. Jag tycker att det är bra att och om diskussionen kan koncentreras kring det den egentligen handlar om, nänligen demokratifrågan, Sveriges möjlighet till inflytande i denna process. Jag tycker att EES avtalet är att föredra, just därför att den begränsar vårt deltagande så att vi kan stå utanför den ekonomiska och monetära unionen, att vi inte behöver införa budgetbestämmelser om storleken på underskottet, inflationen osv. Jag tycker att det är bra att vi genom EES-avtalet kan stå utanför det utrikes och säkerhetspolitiska arbetet. Jag tycker att det är bra att vi genom EES-avtalet inte behöver gå innanför EG:s tullunion utan kan förhålla oss som ett självständigt land i den internationella handeln. Allt detta tycker jag är att föredra. Om vi går in i EG har vi ändå som ett land med liten befolkning mycket litet att säga till om.
Herr talman! Det är roligt att vi har den gemensamma uppfattningen att man inte skall använda EG-debatten för att främja inrikespolitiska syften. Jag måste dock säga att även vänstern gör sig skyldig till att ge en bild av att EG skulle vara en politik, när det faktiskt är en struktur. Gudrun Schyman sade i talarstolen att EG är ett politiskt projekt. Hon hävdade att EG har ett slags ideologi, men i själva verket är det en politisk struktur, precis som den svenska politiska strukturen, där det finns en mängd olika uppfattningar -- socialistiska, konservativa, kristdemokratiska osv. -- som bryts mot varandra. Det är detta demokratiska politiska spel som avgör var man slutligen hamnar, beroende på vilka strömningar som blir de starkaste. I dag är det väldigt svårt att säga om det blir de som vill ha EG som en nattväktarstat eller de som vill skapa starka sociala system inom EG som kommer att vinna. Beträffande armén var det nog inte riktigt citerat ens när Gudrun Schyman preciserade sig ytterligare. Vad som sägs i Maastrichtbeslutet är att man på sikt strävar mot ett försvarspolitiskt samarbete som kan leda till ett gemensamt försvar. Det finns alltså inget uttalande om att syftet är ett gemensamt försvar. Syftet är ett samarbete som kan leda till ett gemensamt försvar.Men det förutsätter att alla medlemstater är ense om varje steg dit. Vi kan spekulera om huruvida detta kommer att inträffa. Det föurtsätter naturligtvis att man har skapat den europeiska gemesamma säkerhet som jag tror att vi alla ytterst syftar till men som kanske kan vara något utopiskt. Det var i alla fall en bra precisering att Gudrun Schyman nu erkände att EG-parlamentet har en beslutanderätt, även om den fortfarande är begränsad. Enligt Maastrichtbeslutet kommer den att utökas ganska väsentligt genom att man öppnar för s.k. gemensamt beslutande, co-decision, mellan

Herr talman! Gudrun Schyman och jag har debatterat frågan om information flera gånger i kammaren. Varje gång har jag svarat att vi skall återkomma till den frågan under våren med sikte på att få fram ytterligare medel till nästa budgetår. Så kommer att ske, Gudrun Schyman. Samtidigt har jag pekat på att vi har redan gjort en hel del från regeringens sida när det gäller att sprida information. Låt mig ge några exempel. Det finns ett månatligt nyhetsbrev som heter Europautsikt. Det går ut i en stor upplaga och är tillgängligt för den som önskar. Vi har gett ut redogörelser för olika områden som berörs av EG-samarbetet i serien Fakta Europa. Totalt har ett tiotal skrifter utkommit, nu senast om regionalpolitiken. Det finns en årsbok om Sverige och EFTA/EG samarbetet. Det finns en lathund, Vem informerar om vad?, som hjälper den som har frågor på specifika områden att hitta rätt. Vidare har en del grönböcker utgivits som mera ingående redovisar konsekvenserna av EG-samarbete. Vi kommer att gå vidare på det här området. Det kommer nya pengar. Jag delar uppfattningen att frågan om information är viktig och att informationen bör förstärkas inför folkomröstningen. Så till synen på EG. Gudrun Schyman sade tidigare att synen på EG hänger samman med synen på demokratin. Det är kanske så. EG är sprungen ur en västeuropeisk syn på demokrati, rättvisa och marknadsekonomi och är en i grunden demokratisk institution. I denna västeuropeiska tradition har de partier som står bakom ett svenskt medlemskap i EG hämtat sin inspiration. Möjligen kan motståndet mot EG bero på att den uppfattning som Gudrun Schyman företräder inte har samma rötter.
Herr talman! Den uppfattning som jag företräder sätter demokratin i högsätet. Det är en avgörande fråga, och den överskuggar alla andra politiska delfrågor i hela detta komplex som har att göra med medlemskap i den Europeiska unionen. En levande demokrati måste bygga på en reell möjlighet att delta och delaktighet i beslutsprocesser. Det måste finnas en representativitet och politisk pluralism. Jag tycker att vi har lyckats ganska bra med detta i Vi kan jämföra denna församling med Ministerrådet. Jag uppfattar den organisation som odemokratisk beroende på dess slutenhet, att det inte finns möjlighet till politisk kontroll och att olika ministrar har olika tyngd -- vilket kan tyckas vara rimligt, eftersom de representerar olika människor. Men om detta skulle omsättas till svenska riksdagen, skulle vi som sitter i storstadsregioner när vi går till omröstning få betydligt fler röster än vad som finns på Det här demokratibegreppet stämmer inte. Den svenska befolkningens åsikter kommer i Ministerrådet att representeras av den sittande regeringen. Eller hur? Mötena kommer att föras i slutna rum. Man vet inte vem som säger vad. Man sitter med mandat att fatta beslut i helhetens intressen. De folkvalda som sitter i parlamentet har en ytterst liten beslutanderätt. I en sådan konstruktion är det svårt för små länder att få ett rejält inflytande och kunna vara delaktiga i beslutsprocessen. För små länder kan det vara att föredra att stå utanför organisationen och kunna förhålla sig flexibla i utrikespolitiken, i den internationella handelspolitiken och miljöpolitiken. EG:s röst formas till en röst, där Sverige med nödvändighet kommer att ha litet att säga till om. Det finns en reell motsättning mellan storleken på en sådan konstruktion och möjligheten och närheten till ett rejält inflytande och en rejäl demokratisk process. Det går inte att komma förbi detta faktum, vare sig det gäller sammansättningen och tyngden i Minsterrådet eller i EG-parlamentet. Ett litet land är ett litet land. Det kan också finnas ekonomiska fördelar för Sverige att kunna förhålla sig som ett enskilt land till andra marknader i världen -- USA, Japan, tredje världens länder och till central och östeuropeiska samarbetspartners. Alla länder är inte lika och kan inte utnyttja processen på lika sätt.

Herr talman! Låt mig säga till Bengt Dalström att jag delar uppfattningen att vi behöver information av olika karaktär, inte bara djuplodande information av den typ som finns i grönböckerna, utan också mera lättillgänglig information. Jag menar att Europautsikt och faktaskrifterna relativt lättillgängligt presenterar materialet, men det kan finnas anledning att pröva också andra former för informationen. Vi gjorde ett experiment vid jultiden, då vi gick ut via TV:s Anslagstavlan och redovisade vilken information som finns. Responsen blev mycket positiv. Vår växel och även Allmänna Förlagets växel blev formligen nedringda. Det här uppmuntrar till nya insatser. Vi funderar i denna anda på att ge ut faktablad på de olika områdena, lättfattlig information på ett par sidor som täcker de olika områdena och som också skall kunna göras lätt tillgänglig för allmänheten. Vi mottar också gärna andra uppslag. Det kommer, som jag redan tidigare sagt, ytterligare pengar för information under nästkommande budgetår, och det kan också finnas anledning att pröva former för massdistribution. Jag vill i sammanhanget också peka på all den information som ges ut av intresseorganisationerna. Vi kan ge ut och bistå med objektivt faktamaterial, men för en stimulerande debatt behövs också vad vi kan kalla partsinlagor, som belyser frågor från resp. intresseorganisations speciella utgångspunkter. Jag tror att denna informationsgivning, som redan är ganska intensiv, ytterligare kan stimuleras. Det är av det skälet som vi, parallellt med egna insatser för att sprida ökad information till allmänheten om vad ett EG-medlemskap innebär, också överväger olika former av stöd till intresseorganisationer, studieförbund och liknande organ för att bredda debatten kring EG
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag hoppas att ni kan omprioritera i ekonomin så att den här massdistributionen hem till vanliga människor genom deras brevlådor kommer till stånd inte före omröstningen utan redan under innevarande år.

Herr talman! Sverige är ett rikt land. Mätt i BNP per person är vi rikare än något land i EG, också rikare än Tyskland -- om man inte enbart räknar med det forna Västtyskland. I jämförelse med världens majoritet är Europa en rik världsdel. De skriande orättvisorna i världen skapar otrygghet också för rika länder. I sveriges säkerhetspolitik har global rättvisa länge spelat en avgörande roll. Svenska förslag går ofta igenom i FN:s generalförsamling. Underlaget är vederhäftigt, eftersom vi lägger ned större resurser än vad som är brukligt; det är en av förklaringarna. Men lika viktigt är det att våra förslag upplevs som justa av Sverige vill arbeta för en ekonomisk världsordning som ger dem som är i underläge en chans att hävda sig. De länder som röstar emot sådana förslag är ofta USA, England och Frankrike. Genom Sveriges alliansfrihet, och genom att vi står fria gentemot stormakter och gamla kolonialherrar, har u-länderna förtroende för oss. Därför kan vi spela en roll som brobyggare mellan Nord och Syd. Det är väsentligt att vi fortsätter detta arbete för en rättvisare värld. Att vi har en europeisk identitet behöver vi inte påminna om. Men det vore tragiskt om vi skulle förlora vår självständiga stämma i världen och underordna oss de stora europeiska ländernas utrikespolitik. Sedan 80-talet växer klyftan mellan rika och fattiga länder. Denna förändring i utvecklingen hänger samman med de fattigas skuldkris. SIDA har senast i boken ''En väg ut ur skuldfällan'' analyserat orsakerna och föreslagit en ny strategi för Sveriges agerande i de internationella finansinstitutionerna. Vid de stora oljeprishöjningarna på 70-talet blev överlikviditeten i världens banksystem ett akut problem för bankerna. Inlåningen är ju faktiskt en kostnad för en bank, medan man lever på utlåningen. Nu prackade man på u-länderna lån på mycket förmånliga villkor, ofta utan att banken kontrollerade om projekten var realistiska eller gagnade landets befolkning. Internationella ekonomer börjar nu tala om att många lån varit ''odious'', dvs. helt orimliga, omöjliga, fientliga, eller hur man skall översätta den här engelska termen. De bör alltså inte återbetalas. U länderna hade inte heller beredskap att ta emot så mycket pengar. Därefter har villkoren för lånen ändrats drastiskt, med höga räntor och minskad inflation i iländerna, varvid alltså lånen har blivit allt svårare att betala tillbaka. Situationen för de fattiga länderna har blivit helt ohållbar, och SIDA menar att deras utveckling stoppas av den orimligt stora andel av deras resurser som tas i anspråk av skuldtjänsten till den rika världen. Enligt sina stadgar får Världsbanken och Internationella valutafonden inte skriva av skulder. SIDA lägger fram en rad förslag till ändring i dessa regler. Utrikesutskottet skall den 16 mars ha ett seminarium om Världsbanken, vilket kan komma att avsätta spår i vårt betänkande om Sveriges biståndspolitik. När man söker orsakerna till u-ländernas problem, nämns allt oftare återigen befolkningsexplosionen. Det ger mig en obehaglig känsla. Snart kanske man har färdigutvecklat ''preventiv-vaccinet'', som gör kvinnor ofruktsamma i tre år. Kommer det att bli ''den slutgiltiga lösningen'' på överbefolkningen? Det kan vara nyttigt att tänka på att alla människor på jorden skulle rymmas på Gotland om vi stod tätt; fler är vi faktiskt inte. Och några av de mest tättbefolkade länderna ligger i Europa. När baby-boomen var som häftigast i Sverige för något år sedan, hörde jag inga bekymrade anmärkningar om befolkningsexplosion. Frågan är om inte orsaken till alla problem i uländerna är att kvinnans ställning där är så svag. Det är inte kvinnorna som tagit de stora lånen. Det är sällan kvinnorna som fått mutor och feta bankkonton i Schweiz, och det är inte de som lånat pengar till de enorma miljöförstörande anläggningarna som i-ländernas företag byggt och som de fattiga nu får betala. I u-länder där kvinnan alltid stått för försörjning, genom sitt arbete i jordbruk och handel, har utvecklingsprojekt dirigerats till männen utan att familjens välstånd höjts. Kvinnorna har fått det ännu arbetsammare att försörja familjen. Det är väsentligt att bankerna inte genom att tvinga på u-länder ekonomiska reformprogram försvårar flickornas utbildning och hälsovården. Det är viktigt att bistånd stimulerar småskalig och informell försörjning, som kan ge kvinnorna en god start. När kvinnan får självförtroende genom att hon kan organisera sig så som hon själv känner är riktigt och effektivt, när hon får lämpliga hjälpmedel och ekonomiska resurser, då höjs hela familjens standard, och då vill hon inte föda fler barn än hon kan dra försorg om. Hon kommer också att skaffa sig de preventivmedel hon vill ha, utan särskild propaganda från i-ländernas sida. Så blir den enda hållbara lösningen på problemen med befolkningsexplosionen att stärka kvinnans ställning.

Herr talman! Det kommer en biståndspolitisk debatt framöver. Vi får resonera mer grundligt då. Det är dystert att höra ett anförande som Lars Moquists, med en mängd svepande formuleringar. Den ena meningen lyder: Behoven är enorma. I nästa mening sägs att vi skall göra dem ännu större, att vi skall sänka biståndet. Jag skulle vilja ställa en enda fråga till Lars Moquist: Vad var det som gick så snett i Nicaragua helt nyligen? Kan vi få det exemplifierat?
Herr talman! Det har stått i dagspressen vad som har hänt i Nicaragua. Man har helt enkelt lämnat fortsatt bistånd. Man har bistått den tidigare regimen med bilar i samband med en valturné osv. Det är en tjänsteman på SIDA som har uttalat detta i kvällspressen. Så mycket mer om Nicaragua vet jag inte, annat än det som stått i pressen. Det har stått att biståndet har utnyttjats av en regim som inte för utvecklingen i Nicaragua framåt.
Herr talman! Det var det jag trodde. Det är alltså en artikel i Expressen som ger upphov till en sådan bitande kritik här i kammaren. Jag skulle i all vänlighet vilja uppmana Lars Moquist att skaffa sig litet mer på fötterna innan han sopar till. Så sent som i går hade jag besök av biståndsministern i Nicaragua. Som bekant tillhör han inte sandinistpartiet. Han var utomordentligt till freds med biståndet och tillbakavisade många av de anklagelser som funnits. Herr talman! Därmed inte sagt att det inte begås misstag eller att vi inte kommer till korta. Det inträffar t.o.m. i kungariket Sverige att vi kommer till korta.
Herr talman! Jag skulle vilja kontra med att säga att det här var en SIDA-tjänsteman som upplyst om förhållandena. Jag har inte sett någon dementi i Expressen eller någon annanstans, att det skulle vara felciterat. Jag tycker att jag har varit i god tro när jag har fört vidare den uppgift som stått i Expressen.

Herr talman! Jag kommer att belasta kammarens ledmöter med några få minuter om Sydafrika. Genom den apartheidpolitik som präglat Sydafrika har landet intagit en unik ställning i världssamfundet. Inget annat land har på samma sätt gjort skillnad mellan människor av olika folkslag. Apartheid har lyckats att effektivt segregera grupper genom orättfärdiga lagar och ekonomiska system. Omvärlden har reagerat och markerat bl.a. genom att vidta den unika åtgärden att upprätta sanktioner mot landet. Syftet har varit att sätta press på landet för att åstadkomma demokrati. Tisdagen den 17 mars kommer att bli något av en ödesdag för Sydafrika och dess befolkning. Då skall den vita delen av landets innevånare i en folkomröstning ta ställning till en ännu inte offentliggjord fråga. Folkomröstningens resultat kommer antingen att innebära ett klartecken för en fortsatt process bort från det avskyvärda apartheidsystemet eller en väg till kaos och accelerande våld. Risken för att de sydafrikanska rasisterna skall vinna valet och att utvecklingen skall föras tillbaka till ruta ett måste motivera varje demokrat att agera. Sedan president de Klerk den 2 februari 1990 höll sitt anförande i parlamentet där han meddelade att ANC skulle tillåtas och att Nelson Mandela m.fl. skulle friges, har en långsam men positiv utveckling skett i Sydafrika. I dag pågår inom ramen för Codesa ett gemensamt arbete för att ge de svarta ett inflytande över Sydafrikas framtid. Det är glädjande att svarta och vita i dag sitter tillsammans för att arbeta fram en demokratisk konstitution med rösträtt för alla. I den avsiktsförklaring som ligger till grund för Codesa slås fast att Sydafrika skall bli en enhetlig, demokratisk, icke-rasistisk och ickekönsdiskriminerande stat. Nästa steg kommer, om inte folkomröstningen bland de vita lägger hinder i vägen, att innebära att Sydafrika får en multirasial interimsregering och en vald församling för att utarbeta en ny konstitution. Den pågående processen får inte avstanna. När, jag säger inte om, vi når den situation när den svarta majoriteten får ett verkligt inflytande över den politiska processen finns det tyvärr risk för bakslag, detta genom att de under lång tid förtryckta grupperna kommer att ställa många stora förhoppningar till en snabb och påtaglig ekonomisk förbättring. Men Sydafrika är i dag ett land i en djupgående ekonomisk kris. Denna kris är delvis ett resultat av det internationella samfundets sanktionsåtgärder. I så måtto har sanktionspolitiken varit framgångsrik. Enligt chefen för Sydafrikas riksbank är 42 % av sydafrikanerna inte verksamma inom den formella ekonomiska sektorn. Detta innebär inte att alla är verkligt arbetslösa, men arbetslösheten ligger på en nivå som efter våra förhållanden är fullständigt ofattbar. Den ekonomiska tillväxten är mycket liten, eller negativ vissa år, medan befolkningstillväxten ligger på 2,6 %. Detta innebär självfallet att sydafrikanerna fått en kraftigt sjunkade ekonomisk standard. Som vanligt slår det hårdast mot dem som finns längst ner i samhällsbygget. För Sydafrikas del handlar det om den svarta befolkningen. Under Sydafrikadelegationens rundresa i landet och i de diskussioner vi hade med företrädare för olika samhällsgrupper har det stått fullständigt klart att sanktionerna har spelat en mycket viktig pådrivande roll. Den fråga som Sydafrikadelegationen ställde vid möte efter möte, till företrädare efter företrädare, var: Är den pågående processen mot demokrati djupgående, och kan den betecknas som oåterkallelig? Något svar på den frågan kan vi inte ge i dag. Den tidigare nämnda folkomröstningen är av största betydelse på denna punkt. Den är helt avgörande. När den politiska processen når därhän att de svarta får ett rejält inflytande, finns det anledning för oss att överväga vilka åtgärder vi, även om vi är ett litet land långt borta, kan vidta för att understödja den ekonomiska utvecklingen i Sydafrika. Herr talman! Sydafrika har under de senaste två åren genomgått en glädjande process som lett till att huvuddelen av de gamla apartheidlagarna har avlägsnats. Fortfarande återstår avgörande frågor som rösträtten för den svarta majoriteten och, inte minst, sannolikt decenniers arbete med att avlägsna apartheid ur människors hjärnor och hjärtan.

Herr talman! Limpieza social är spanska och betyder ungefär social rengöring. Det är ett colombianskt begrepp uppfunnet av en colombiansk terrorgrupp. Den betecknar något som är verklighet inte bara i Colombia, utan i många andra länder. Det är ett planerat mördande av dem vi kallar gatubarn. Morden på barn och ungdomar är ofta beställningsarbeten. Affärsinnehavare, narkotikahandlare och andra köper tjänsten, och den tycks inte vara oöverstigligt dyr, 40 dollar enligt uppgifter jag har sett. I april 1990 rapporterade polisen i Rio de Janeiro att hälften av medlemmarna i de dödsskvadroner man hade identifierat var poliser. I Rio dödas minst ett barn varje dag. I Sao Paolo dödades 1 880 barn under 1988. Det är de kända offren. Hur många döda hittar man aldrig? Det vet vi inte. Barnen skjuts för det mesta, men de mördas också på andra sätt. De torteras och lemlästas. Vittnesbörden och bevisen är många. Vi får inte längre tiga. Det finns kanske 100 miljoner gatubarn i världen. Ingen kan säga med bestämdhet, men det är UNICEF:s bedömning. Man tror att ungefär hälften av dem finns i Latinamerika, och hälften av de latinamerikanska gatubarnen finns i Brasilien. Vi vet inte med säkerhet. Men vi vet från de få undersökningar som har gjorts att gatubarnen blir fler. I de länder där fattigdomen är störst och där skuldbördan till i-länderna är störst ökar antalet gatubarn mest. För många av de här barnen är gatan arbetsplats. De putsar skor, säljer plastpåsar, tvättar bilfönster sjunger på bussar eller tigger. Journalisten och författaren Maj-Gull Axelsson säger i sin bok, Dom dödar oss, att vi egentligen skulle kalla dessa barn för barnarbetare. För en mycket stor minoritet, kanske upp till 30 % av dessa 100 miljoner är gatan inte bara arbetsplats, utan också hem. 30 miljoner barn är lika många som hela Sveriges befolkning många gånger om. En del av barnen blev övergivna, andra kom helt enkelt bort och hittade inte hem, men de allra flesta flydde undan sexuellt våld och annan misshandel i hemmet. Många gick aldrig i skolan, andra bara en kort tid. Att leva på gatan är att aldrig få sova, att ständigt bli bortföst, att ofta vara hungrig, att utsättas för många sjukdomar och att hamna i missbruk. Men eftersom barn är barn med fantasi, styrka och intelligens finns det också ljuspunkter, stolthet och glädjeämnen i detta liv. Det växer också fram rörelser där gatubarn organiserar sig för att hävda sina mänskliga rättigheter, för att få en mer dräglig tillvaro, för att bekämpa missbruk och för att ge elementär utbildning. De behöver allt vårt stöd, vår uppmärksamhet och vår vaksamhet, så att deras försök inte omintetgörs av starka motkrafter. Denna tillvaro som vi håller ifrån oss, deras tillvaro och deras liv, som vi förnekar därför att den är alltför fruktansvärd, är också vårt ansvar. Vår tillvaro är förbunden med deras, och det som händer i andra länder långt borta, och kanske också närmare än vi tror, är också vårt ansvar. Det första vi måste göra är kanske att hålla kvar insikten om att detta faktiskt händer. Sverige var ett av de länder som först ratificerade FN:s barnkonvention. Det förpliktigar till att skapa bättre förhållanden för barn i vårt land, men också till att arbeta för barnen i världen. Vi vet att gatubarnens livsvillkor i grund och botten formas av de globala orättvisorna. Det behövs naturligtvis ett ökat engagemang från Sverige för att i olika internationella sammanhang verka för att de orättvisorna upphävs. Men gatubarnen kan inte lämnas därhän i avvaktan på en ny världsekonomisk ordning. Det faktum att vi inte omedelbart kan förändra villkoren för alla världens gatubarn får ju inte hindra oss från att protestera mot de fruktansvärda övergreppen. Vi kan och måste protestera mot morden på gatubarn. Vi kan som enskilda t.ex. stödja det upprop som Rädda barnen nu går ut med. De skriver i uppropet: Vi protesterar mot den grymma behandlingen av fattiga barn i Brasilien. Vi kräver att dödsskvadronernas jakt, tortyr, misshandel och dödande av gatubarn stoppas omedelbart. Vi kräver att de skyldiga straffas. Jag vill uppmana alla att stödja detta upprop. Men av oss ledamöter i riksdagen och av vår regering måste vi också kräva mer. Jag vill gärna fråga regeringen vad den tänker göra för att bidra till att de här problemen löses. Den internationella opinionen är oerhört viktig. Till sommaren håller FN sin stora konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. De fruktansvärda problemen med våldet mot gatubarnen får inte sopas under mattan. Vi måste kräva åtgärder och vi måste se till att de följs upp. Vi måste det för världens barns skull och för vår egen skull, för att vi skall orka se varandra i ögonen och för att vi är människor.

Herr talman! Statsrådet Alf Svensson utnyttjade sin tid till att föredra ett anförande som han hade skrivit före debatten. Han undvek helt och hållet att svara på de frågor som ställdes. Jag hoppas att han i ett kommande anförande verkligen kommer igen och berör frågeställningarna. Jag vill erinra om att det med hänsyn till innehållet i regeringens politik finns all anledning att verkligen tänka över frågan, om marknadsekonomin automatiskt leder till demokrati och mänskliga rättigheter. Jag gav exempel på länder där det inte alls har varit så. Det fordras en mycket mer intensiv kamp för att kunna uppnå målsättningarna. Det som är huvudfrågan i dag är: Hur skall man bära sig åt för att omsätta de här konventionerna, som Alf Svensson talar så mycket om, i den praktiska verkligheten? Där är det nödvändigt att vara konkret. Vad är det konkret som regeringen vill göra? Jag nämnde en del exempel på det som jag tycker är viktigt. Det som jag särskilt ville understryka med mitt anförande är hur allvarligt det är att vi lägger ned ett stort arbete på att beivra vissa ockupationer medan det finns en rad ockupationer runt om i världen som vi ägnar litet tid åt. Särskilt allvarligt tycker jag att det är att det finns en Europarådsmedlem, nämligen Turkiet, som ockuperar en annan Europarådsmedlem, nämligen Cypern och har gjort det i 17 år! Det får inte alls det utrymme som vårt intresse för de baltiska länderna får. I övrigt ligger det, tycker jag, mycket i vad Holmberg sade i sitt anförande om överbetoningen av Europa i regeringsförklaringen. Det leder regeringen fel. Det skall väl föreställa att man i praktiken omsätter den s.k. europeiska identiteten. Men det här är mycket betänkligt sett ur de mänskliga rättigheternas synpunkt. De mänskliga rättigheterna är en global fråga.
Herr talman! Något svarade jag på herr Francks frågor i mitt anförande. Jag har flera gånger tidigare klart och entydigt från riksdagens talarstol sagt att det inte är någon naturlag att man i en marknadsekonomi står för de mänskliga rättigheterna. Jag håller helt och hållet med Hans Göran Franck om att det finns gott om exempel på att så inte är eller inte har varit fallet. Jag sade därför också att nu när kommunismen inte längre är ett korrektiv är det angeläget att vi håller fram konventionerna som korrektiv. Jag uppfattade mycket väl frågorna i Hans Göran Francks första anförande, och jag skall svara mera konkret på dem. I den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter ingår protokoll nr 6 som förbjuder dödsstraff. I FN har Sverige sedan 30 år tillbaka verkat för avskaffande av dödsstraff. År 1989 antog FN:s generalförsamling ett protokoll om dödsstraffets avskaffande. Vi verkar nu från svensk sida för att så många länder som möjligt skall ansluta sig till det protokollet. Jag håller helt med Hans Göran Franck om att det i Turkiet verkligen inte råder den situation som man skulle önska. Men även individer i Turkiet kan trots allt vända sig till Strasbourg. Dessa hänvändelser kan leda fram till bindande domar mot Turkiet. Flera fall som anmälts av turkar är under behandling. Europarådet har upprättat en kommitté mot tortyr. Det första land kommittén besökte för att bl.a. studera situationen i fängelserna var Turkiet. För ockuperade länder gäller så vitt jag förstår reglerna i Genèvekonventionen om krigets lagar. De måste följas. Om dessa lagar kränks genom att en ockupation äger rum reagerar förstås vi i Sverige för att ockupationen skall upphöra. Jag är den förste att tillstå att man kan reagera mer. Hans Göran Franck och jag torde kunna vara överens om att opinionsbildningen är en viktig faktor. Det debatterande vi har sysslat med här i dag har kanske rent av något ytterligare kunnat belysa och understryka nödvändigheten av att talet om de mänskliga rättigheterna inte bara blir ett tal.

Herr talman! Nej då, Alf Svensson, jag tror inte alls att jag är den enda som intresserar mig för dessa frågor, tvärtom är jag övertygad om att hela svenska folket intresserar sig. Det är inte heller bara jag som visar någon aktivitet på området. Jag gav faktiskt i mitt lilla anförande en eloge till regeringen för att man vill fortsätta den aktiva politiken på en serie områden. Däremot saknade jag en presentation från regeringens sida av vad man vill göra åt kärnvapnen. Det har kommit ett par signaler från regeringen när det gäller kärnvapen. Bl.a. har man sagt att man inte omedelbart skall begära ett stopp för kärnvapenproven, utan att det skall ske på sikt. Detta är USA:s politik, och det är tre kärnvapenmakter som står bakom det kravet. Världen i övrigt kräver ett omedelbart stopp för kärnvapenproven. Jag trodde att Dagens Nyheters artikel också nådde fram till regeringen, så att man hade fått klart för sig att det faktiskt är en mänsklig rättighet att flera generationer människor skall få överleva i Semipalatinsk-området och att det är en mänsklig rättighet att kräva att man inte får spela med människors liv, så som man har gjort där och på andra håll i världen. Jag frågade nu om det är regeringens avsikt att, som Alf Svensson sade, låta de mänskliga rättigheterna gälla även på detta område. I fråga om Stjärnornas krig var det faktiskt statsministern som gick ut och sade att vi skulle ställa oss under detta paraply tillsammans med USA och Ryssland. Eftersom det gäller strategiska kärnvapen till skydd mot anfall är min fråga ganska rimlig: Vem skall Sverige tillsammans med Ryssland och USA skydda sig mot? Är det de engelska kärnvapnen, är det de franska kärnvapnen, eller är det de kinesiska kärnvapnen? Är det inte en klokare åtgärd, Alf Svensson, att se till att kärnvapnen försvinner? Är det inte så att målet måste vara inte en balanserad nedrustning steg för steg, utan ett totalt avskaffande av alla kärnvapen? För att detta skall bli möjligt är det nödvändigt att man har en politik. Det är inte så underligt att man undrar vad som händer i den borgerliga regeringen, eftersom vi inte har fått redovisat någon sammanhållen politik på nedrustningsområdet. Kristdemokraterna, centern och folkpartiet har alltid stått bakom samma politik som socialdemokraterna har fört fram, men nu är det moderaterna som har ansvaret för utrikes och nedrustningspolitiken, och vi har inte hört er protestera mot de tongångar som kommer därifrån. Är det så att ni står kvar vid den politik ni tidigare har redovisat är jag mycket glad över att få höra det i den här kammaren. Vi skall inte röra ihop mänskliga rättigheter, sade Alf Svensson. Nej, det var inte jag som sade att all politik måste stämmas av mot mänskliga rättigheter, det var Alf Svensson.

Herr talman! Jag är tacksam för det, men jag hoppas att det inte bara för Alf Svenssons del blir fråga om önskemål utan också ett konkret, aktivt agerande. Då gäller det för kds, för centern och för folkpartiet att i regering se till att den politik som formas också har den karaktär som ni står bakom, moraliskt och politiskt. Politik, Alf Svensson, är nämligen inte bara fråga om ord, utan det är också fråga om handling, och det är i mångt och mycket fråga om moral.
Herr talman! Jag håller med Maj Britt Theorin om att det är fråga om moral, men det är väl kanske också rent av en fråga om att Sverige inser sin betydenhet, och det är väl ändå inte så att den svenska regeringen skulle klara av att fatta ett beslut som innebar att kärnvapnen försvann från jordklotet. I så fall hade det beslutet varit fattat för länge sedan, såvitt jag förstår rent av av en socialdemokratisk regering.